Oavsett möjligheterna att kringgå den kommunala förköpsrätten förutsätter vi då att staten erbjuder i första hand kommunerna att få köpa fastigheterna. Vi förutsätter att kommunerna ser som sin uppgift att från staten förvärva bostadsfastigheter som kan erbjudas kommuninnevånarna och att kommunerna sedan tar hänsyn till de boendes intressen då det gäller boinflytandet. Fastigheterna bör förbehållas kommunerna också av den anledningen att marken kan behövas för samhällsbyggnadsändamål. Vi har föreslagit att vid försäljning av staten tillhöriga permanenta bostäder i första hand vederbörande kommuner skall erbjudas att köpa fastigheterna och i andra hand hyresgästerna. I motionen föreslår vi också att riksdagen skall uttala sig för att samtliga staten tillhöriga fritidsbostäder skall överföras till domänverket och även fortsättningsvis uthyras till allmänheten. Vi anser det mycket angeläget att behålla de möjligheter för allmänheten som nu finns att hyra fritidsbostäder. Både ekonomiska och andra erfarenheter talar för att den uthyrningsverksamhet som sker inte skall begränsas utan i stället bevaras och om möjligt utökas. Det är väl bekant att efterfrågan på fritidshus att hyra är mycket stor och att uthyrningsverksamheten fyller ett stort och viktigt samhällsbehov. Vid en utförsäljning av fritidsbostäder skulle många nuvarande hyresgäster inte klara de ekonomiska uppoffringar det skulle innebära att köpa dem och de skulle tvingas lämna sina fritidsbostäder, som ofta också stora familjer, släktingar och vänner har glädje av. En utförsäljning av olika statliga verks fritidsbostäder skulle direkt motverka den målsättning samtliga riksdagspartier säger sig vilja verka för, nämligen att bereda flera människor möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Särskilt låginkomsttagare skulle få ökade svårigheter i stället för de ökade möjligheter till meningsfull fritid som det måste vara hela samhällets angelägenhet att medverka till. Mot en utförsäljning av fritidsbostäder och för en fortsatt uthyrning talar också det förhållandet att det är angeläget att söka motverka den spekulation och osunda utveckling som förekommit och förekommer då det gäller privata intressen, bl.a. i form av andelshus och liknande. Olika problem kan också komma att uppstå då det gäller den mark som fritidshusen är belägna på och de markområden som omger fritidsbostäderna. Även problemen med att fritidshus görs om för permanentboende och de därav följande problemen för kommunerna med kommunal service talar emot propositionsoch utskottsförslaget och för vårt motionsförslag. Utskottet säger att det enligt utskottets mening får förutsättas att även lämpligheten av att i enskilda fall överföra fritidsbostäder till domänverkssektorn vägs in — alltså i sak ett tillmötesgående av vårt motionsförslag. Utskottet säger att det är ”överväganden som då innebär att statmakternas rekreationspolitiska målsättningar beaktas”. Men man måste nog fråga sig hur den skrivningen skall tolkas och hur det här skall gå till. Vore det inte bättre med ett klart uttalande från riksdagens sida i enlighet med vår motion? Vi föreslår att riksdagen skall uttala att samtliga av staten tillhöriga fritidsbostäder bör överföras till domänverket och även fortsättningsvis uthyras till allmänheten.

Det förslag som finns i vpk-motionen kan emellertid faktiskt inte betraktas som generellt. I varje fall är det inte så generellt som den ganska diffusa utskottsskrivningen. Vpk-motionens förslag är betydligt mer konkret. Herr talman! Med hänvisning till innehållet i vår motion och till vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till motion 2135.

Herr talman! När civilutskottet behandlade propositionen om försäljning eller avveckling av statens fastighetsbestånd konstaterade vi att regeringen enligt de bemyndiganden som riksdagen tidigare har givit äger rätt att försälja sina fastigheter. Det finns bestämmelser om hur det skall gå till - man skall försöka få ett bra pris och förfarandet skall vara offentligt. Men det finns genom tidigare riksdagsuttalanden också en inskränkning i rätten på så sätt att man även skall ta humanitära och sociala hänsyn vid försäljningen. Det kan tyckas rimligt att regeringen anmäler att man tänker göra en extra insats för att avveckla ett fastighetsbestånd, även om staten har rätt att göra det utan något beslut av riksdagen. Motivet för denna extra insats är att fastighetsinnehavet är splittrat och svårt att hantera för olika statliga myndigheter så att fastighetsförvaltningen blir ekonomiskt lönsam. Man menar då att det är bättre att dessa fastigheter överlåts till bostadsrättsföreningar eller enskilda. I vissa fall kan det vara motiverat att riva en fastighet. Regeringen har alltså rätt att välja. Den kan först försöka få hyresgästerna iflerfamiljshus att gå samman och bilda en bostadsrättsförening. Om det inte finns intresse för detta kan staten gå vidare och erbjuda kommunen att köpa fastigheten eller bjuda ut den på den allmänna fastighetsmarknaden. Denna ordning är framför allt motiverad av sociala och humanitära hänsyn. Man menar att det kan vara personalpolitiskt motiverat att försöka värna om att de som har hyrt en bostad av staten skall erbjudas att gå in i en bostadsrättsförening och överta fastigheten. Utskottet har alltså konstaterat att regeringen egentligen inte behöver gå till riksdagen med den här propositionen annat än för att informera om att man tänker göra en extra insats för att avveckla fastighetsbeståndet. Därför är vi i utskottet naturligtvis förvånade över att fp-ledamöterna i utskottet har reserverat sig. Staten äger rätt att sälja fastigheterna. Staten har möjlighet att försöka åstadkomma bostadsrättsbildningar, och om det inte går kan staten gå vidare och försöka sälja fastigheterna på annat håll. Jag skall inte gå in i den diskussion som Kerstin Ekman drog upp och som var ett försök att få till stånd en principdiskussion om vilken inställning de olika politiska partierna i riksdagen har till frågan om bostadsrätt. Vi tycker att det är alldeles fel att ha en sådan principdiskussion i ett ärende där det gäller för staten att avveckla totalt sett 14 000-15 000 lägenheter av vilka 5 000 är fritidsfastigheter. Den principdebatten måste vi ta i ett bostadspolitiskt sammanhang. Det är ett fastighetsekonomiskt resonemang som ligger bakom att man vill göra den avveckling som det nu är fråga om. Sedan gick Kerstin Ekman till ganska ordentliga överdrifter. Hon sade att hyresgästerna nu undandras möjligheterna att köpa fastigheterna. Det finns inget som helst underlag för det påståendet. När regeringen nu har gått till riksdagen och föreslagit en viss form för försäljning, dvs. att man först skall bilda bostadsrätter, säger civilutskottets majoritet: Ni äger rätt att sälja fastigheterna, och ni äger rätt att hjälpa dem som bor i lägenheterna att bilda bostadsrättsföreningar. Det finns inget som helst hinder för detta från utskottets sida. Därför är de invändningar som görs från folkpartihåll helt felaktiga. Jag skall alltså inte gå in på den principiella diskussionen, för där målade Kerstin Ekman upp motsättningar som inte finns. Motionen av Tore Claeson m.fl. är delvis tillgodosedd genom vårt resonemang när det gäller fritidsbostäderna.

Utskottet menar att staten har rätt att avveckla även fritidsfastigheterna. Att följa vpk:s förslag om att föra över alla fastigheterna till domänverket skulle ju innebära att man till domänverket lyfte över de problem som det kan vara med fastigheter som antagligen kommer att rivas i stället för att säljas. Fastigheter som ligger väl till för den uthyrningsverksamhet som domänverket bedriver i egen regi eller genom Sverek kan vara intressanta för andra statliga myndigheter.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
Herr talman! Kjell Mattsson säger att det är ett fastighetsekonomiskt resonemang som ligger bakom propositionen och det förslag som utskottets majoritet har anslutit sig till. Men hur går det då med de olika sociala och humanitära skäl som Kjell Mattsson tryckte på flera gånger i sitt anförande och som det skall tas stor hänsyn till? Just dessa olika humanitära och sociala skäl utgör mycket viktiga motiv för de förslag som vi har lagt fram i vpk-motionen. Ett splittrat fastighetsbestånd motiverar en utförsäljning, säger Kjell Mattsson.

Jag tycker att just det som Kjell Mattsson nämner om det splittrade fastighetsbeståndet egentligen talar för att man inte skall gå ut överallt och genom anbudsförfarande eller på annat sätt sälja fastigheterna till de spekulanter som har råd att efterfråga dem. I stället borde i första hand den kommun där fastigheterna ligger erbjudas möjlighet att köpa. Sedan säger Kjell Mattsson att det är problem förenade med uthyrningen av fritidsbostäder. Vad har domänverket för erfarenhet, som har de flesta av de uthyrningsbostäder som vi talar om? Det kan man läsa i den proposition som ligger till grund för betänkandet, där domänverket framhåller att det finns en mycket stor efterfrågan på fritidshus. Med hänsyn till den goda lönsamheten vid uthyrning av verkets fritidshus sker försäljning bara i mycket begränsad omfattning, säger man, och man tror att antalet hyresspekulanter kommer att öka, om välståndet sjunker och färre får råd att skaffa sig egna fritidshus. Utan tvivel, säger man, fyller domänverkets fritidshus ett behov i samhället. Jag skulle kunna fortsätta med ytterligare remissyttranden som går i samma riktning och talar om fördelarna med att hyra ut fritidsbostäderna. Mot bakgrund av domänverkets sakkunskap och goda erfarenhet vore det lämpligt att den uthyrningen sker via domänverket.
Herr talman! Kjell Mattsson säger att vi inte skall ha en principdiskussion om bostadsrätt. Men varför har man då skrivit i betänkandet att man vill avvakta bostadsrättsutredningens ställningstagande? Det vi säger från folkpartiet är att det här gäller att stödja de boende och bostadsrätten. Vi fastslår att det enligt vårt sätt att se och i enlighet med vad statsrådet har föreslagit i propositionen är de boendes önskan som skall komma i första rummet. Om nu staten väljer att erbjuda kommunen att köpa fastigheten och det sker i en kommun med ringa intresse för att erbjuda bostadsrätter till invånarna, då har man ju gjort illa mot bostadsrätten. Propositionens skrivning ger stöd åt bostadsrätten. Om man anser att den är en bra boendeform, då skall man bifalla propositionen.
Herr talman! Kerstin Ekman säger att vi genom att ta det här beslutet skulle göra illa mot bostadsrätten. Det är naturligtvis inte alls på det sättet. I utskottet för vi ett resonemang om huruvida vi skulle låsa försäljningsbe stämmelserna, och vi har konstaterat att staten äger rätt att sälja utan att fråga riksdagen och också att välja försäljningsform. Eftersom regeringen en gång har beslutat sig för att använda bostadsrätt för fritidshus, kommer man i det praktiska arbetet med att åstadkomma ett försäljningsavtal att ta sådan kontakt. Men man är inte absolut bunden vid att det skall vara bostadsrätt, utan det är kanske kommunen eller ett kommunalt företag eller en enskild som blir den slutlige köparen. Vi har alltså inte velat begränsa den fullmakt som regeringen de facto har, utan vi har förtroende för att regeringen hanterar frågan på ett sådant sätt att det kostar minsta möjliga pengar att avveckla fastighetsbeståndet. Beträffande Tore Claesons invändning sade jag att detta inte är en bostadspolitisk fråga i första hand. Från de olika statliga myndigheternas sida sett är det ett fastighetsekonomiskt problem på det sättet att man har ett väldigt differentierat fastighetsbestånd av olika kvalitet och med olika möjligheter till lönsamhet. Man konstaterar helt enkelt att fastighetsekonomin är så dålig i många av dem att det skulle vara bättre om man överförde dem till enskilda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller till kommunal verksamhet. När det gäller domänverket råder egentligen inte delade uppfattningar mellan vpk och oss. Vi har i utskottsbetänkandet slagit vakt om den verksamhet som domänverket bedriver både med uthyrning av hus som är litet utspridda och med sådana som ligger litet mer koncentrerat. Vi vill inte, genom att följa kommunistmotionen, pracka på domänverket ett antal fastigheter som antagligen skulle bli en ekonomisk belastning. Vi har i stället sagt att om det är intressanta objekt för domänverket så kan man lägga dem tillsammans med den övriga verksamheten som man med framgång bedriver i området, och då kan det vara lämpligt att överta fastigheterna. Men det skall inte vara ett absolut villkor.
Herr talman! Kjell Mattsson säger att han inte vill begränsa den fullmakt regeringen och staten har. Men tycker inte Kjell Mattsson att bostadsrätten och de boende är värda det stöd som propositionens skrivning innebär, där man de facto säger att de boende först skall få säga sitt, och kommunen komma i andra hand?
Herr talman! Två saker bara, herr talman. Detta är, Kjell Mattsson, i allra högsta grad en bostadspolitisk fråga. I en debatt kring dessa konkreta frågor som gäller bostäder kan man inte vifta bort saken genom att säga att detta inte är en bostadspolitisk fråga. Det är det, självklart, i allra högsta grad! Det kommer att få betydelse om kommuner eller enskilda i första hand skall erbjudas att förvärva dessa fastigheter. Det påverkar den fortsatta fastighetsspekulationen och priserna på fastigheterna och därmed bostadskostnaderna för dem som bor i dessa hus. I den mån som kommunernas ansvariga själva anser att det skulle vara förenligt med deras intresse som ansvariga för sina invånares bostadsförsörjning, tycker jag det borde vara helt naturligt att man i första hand skall erbjuda kommunerna möjligheten att förvärva. Det tycker jag i hög grad är bra bostadspolitik. Av vad Kjell Mattsson sade fick jag intrycket att intresset från domänverkets sida skulle bedömas efter den ekonomiska lönsamheten. Det tycker jag verkar underligt — kanske jag missuppfattade honom? Man framhåller att den nuvarande uthyrningsverksamheten är lönsam, och då kunde man tänka sig att domänverket tar över, men inte annars. Men det är väl här som överallt annars: en del av den verksamhet som bedrivs av exempelvis domänverket är mer eller mindre lönsam och en del är mer eller mindre förlustbringande. Jag menar att för helhetens skull och för att främja fortsatta möjligheter till fritidsboende och rekreation för folk är det angeläget att uttala sig för att de statliga verkens fritidsbostäder bör föras över till domänverket.
Herr talman! Civilutskottet har försökt att vara förnuftigt i denna fråga. Det upplyses faktiskt om att något hundratal av dessa fritidshus antagligen inte kommer att säljas utan i stället att rivas. Vi kan då inte finna att det är någon mening i att först överföra dem till domänverket, som skall belastas med huvudvärken vad domänverket skall göra med en hel del fastigheter som inte heller i domänverkets regi är särskilt intressanta. Jag har haft så mycket med domänverket att göra i många sammanhang att jag vet att man ibland kan klaga över att lönsamheten inte är tillräcklig ens i en del bra projekt. När det gäller bostadspolitiken vill jag säga att statens motiv för att avveckla i första hand är fastighetsekonomiskt. Men det behöver inte betyda att det är dålig bostadspolitik för den skull. Som jag sagt ett par gånger blir det så, att de hyresgäster som vill slå sig ihop i en bostadsrättsförening först får chansen att köpa fastigheten. I andra hand kan en kommun eller ett kommunalt bostadsföretag gå in och köpa fastigheten. Jag tror att det för de boende inte på något sätt är ett sämre alternativ än att staten fortsätter att vara fastighetsägare. Kerstin Ekmans invändningar är fortfarande lika litet värda som de var i det första inlägget. Regeringen har nämligen fullmakten, och regeringen har uttalat en avsikt. Vi har i utskottet inte velat förbjuda regeringen att genomföra denna avsikt, utan vi har sagt att man får försöka klara av detta på ett praktiskt sätt. Jag har understrukit att det bl.a. var av personalpolitiska skäl som de synpunkterna framfördes under förhandlingarnas gång, dvs. att man hade tänkt sig att i första hand erbjuda fastigheterna till bostadsrättsföreningar. Det finns alltså inget hinder för regeringen att göra detta, och därför kan jag inte förstå att vi över huvud taget har en votering i den här frågan.

Herr talman! I det här aktuella betänkandet hanteras frågan om en lag rörande radiotaltidningar. Detta är utan tvivel en viktig fråga för de synskadade, och det är nödvändigt att vi får denna lagstiftning för att vi skall kunna utöka försöken vad gäller radiosända taltidningar. Och det är troligtvis också det bästa och billigaste systemet för en omfattande utgivning av taltidningar, som de synskadade kan få del av till ett rimligt pris. Att detta är efterlängtat av de synskadade vet vi. Det är inte en dag för tidigt att vi äntligen får de här lagarna. I dagens läge har de synskadade i praktiken bara möjlighet att informera sig via radion, TV-ljudet eller vad andra berättar. Taltidningarna är ganska få och dyra samt har en relativt komplicerad distribution. Detta betyder att de synskadade snabbt och enkelt får reda på de stora nyheterna. Om påven utsätts för ett attentat, får de synskadade snabbt reda på detta. Men de har mycket svårt att få reda på om handlaren i byn tillfälligt har sänkt priset på fläskkotletter, något som kanske inte är helt ointressant för den enskilde individen. Med detta vill jag antyda att det inte bara är de stora nyheterna, dem som de tunga medierna väljer ut, som är väsentliga för individen. Även lokala nyheter av olika slag har stor betydelse. Lokala nyheter och påbud återfinns ofta i annonsform. Vi seende får mycket information genom det som står i annonser, ja annonser är en väsentlig del av den information som vi varje dag får ta del av. Att överföra en tidning så fullständigt att en del annonser skulle kunna få finnas med i radiotaltidningarna är tyvärr utskottets majoritet motståndare till. Utskottsmajoriteten är så rädd för att detta skulle medföra att man definitivt måste gå vidare ett steg till allmän kommersiell annonsering i radio och TV att den vill beröva de synskadade den information som annonser skulle kunna ge. Med annonser menas i detta sammanhang faktiskt all betald information. Annonsförbudet i lagen om radiotaltidningar går således längre än det allmänna reklamförbudet i etern, som tar sikte på kommersiell reklam. Om utskottsmajoritetens förslag går igenom, betyder det att en annons om t.ex. ett elavbrott inte får lov att finnas med i taltidningen. Detsamma gäller annonser om en ändrad busstidtabell, en intressant konsert eller ett offentligt möte. Om t.ex. socialdemokraterna skulle hålla ett offentligt möte någonstans, så får det inte lov att nämnas i taltidningen, i den mån meddelandet utgörs av en betald annons. Om man betalar för utrymme i en tidning för ett upprop om protestaktioner mot Sydafrika eller stöd till Andrej Sacharov, får detta, enligt majoritetens ståndpunkt, inte lov att förekomma i radiotaltidningar. Predikoturer får heller inte lov att förekomma i den mån betalning har skett för utrymmet i tidningen. Det är faktiskt inte oväsentlig information som utskottsmajoriteten vill undanhålla de synskadade. Det är heller inte oväsentligt att få veta om skohandlaren tillfälligt har ett lågpriserbjudande eller, som jag nämnde i början av mitt anförande, om livsmedelshandlaren har fläskkotletter till extrapris. Annonser innehåller alltså mycket information och många upplysningar, faktiskt även konsumentupplysning. Våra vanliga tidningar består av många annonser. Det är dessa som till stor del hjälper till att göra tidningarna läsvärda. Ingen skulle här vilja börja förolämpa våra tidningsredaktioner med att säga att de är påverkade av annonserna och att det är risk för att de styrs av dem. Men dessa argument dyker plötsligt upp när det gäller radiotaltidningar. Då är man beredd att förolämpa redaktionerna och påstå att de helt plötsligt skulle börja ta hänsyn till annonsörerna. Herr talman! En radiotaltidning är lika med en tidning. Den nu föreslagna lagstiftningen sätter detta likhetstecken så långt det är möjligt. Den enda punkt där man på allvar avviker från detta är när det gäller annonserna. Det är väl ändå inte meningen att vi skall lägga oss i en tidnings innehåll, men det gör vi ju faktiskt i viss mån, om majoritetens förslag skulle vinna. Vidare vill jag något kommentera vpk:s motion i sammanhanget, i vilken man kräver en bättre konsumentupplysning i etern. Det är i och för sig vällovligt, och det är något som vi alla kan instämma i. Men att föra fram detta i det här sammanhanget, när det gäller radiotaltidningar, skulle kunna tyda på att man vill att vi skall lagstifta om innehållet i tidningarna. Det är någonting som vi definitivt inte skall gå in på. Det är inte riksdagens sak att tala om vad tidningar skall innehålla, och detta är ett starkt skäl för att yrka avslag på den motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Till att börja med vill jag klargöra att jag självfallet delar utskottets uppfattning när det gäller reklam i TV och i radio. Jag anser inte att annonser skall förekomma i sändningar för radiotaltidningar. Men en del av det annonsmaterial som förekommer i dagspressen innehåller sådant som är väsentlig konsumentinformation. Frågan om hur de synskadade skall kunna få del av den typen av information via radiotaltidningar bör enligt min mening lösas. Kulturutskottet hänvisar i samband med sitt yrkande om avslag på vår motion till den konsumentinformation som redan nu förekommer i radio och i TV. Jag är den sista att förneka att den informationen är både bra och viktig, men den är alldeles för begränsad och tar inte alls eller i vart fall i mycket ringa utsträckning upp lokala förhållanden som kan vara av betydelse. Därför anser jag att utskottets avslagsmotivering är väldigt svag, och jag vidhåller att frågan om de synskadades tillgång till daglig, aktuell och också vederhäftig konsumentinformation bör göras till föremål för en utredning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 2138.

Herr talman! Jag måste med beklagande konstatera att Hilding Johansson uppenbarligen har viss svårighet att skilja på allmänna rundradiosändningar och radiotaltidningar. Radiotaltidningar är tidningar i allt väsentligt utom i det avseendet att de inte trycks såsom vanliga tidningar utan distribueras genom etern. Avsikten är att programmen skall sändas på nätterna i P 1 för dem som är intresserade. Det är ju inte meningen att vi skall lägga oss i tidningars innehåll. Men här vill man helt plötsligt förbjuda att en del av tidningars innehåll distribueras. Det är inte vår sak att tala om vad tidningarna skall innehålla och sända ut. Vi vänder oss mot ett förbud av vissa delar av tidningarnas innehåll. Vad tidningarna skickar ut är deras sak. Härvidlag har uppenbarligen Hilding Johansson och jag inte riktigt samma synpunkt. Hilding Johansson menar att de programinslag det här gäller skulle inskränka så våldsamt på den lediga tid som fanns till förfogande. Ja, jag är fullkomligt medveten om att det är en begränsad tid som kan stå till förfogande, och det kan inte bli fråga om hela tidningar. Men det är fortfarande inte vår sak att tala om hur tidningarna vill redigera och vad de vill sända. Det är inte vi som skall väga innehållet. Vi reservanter står inte på propositionens ståndpunkt, men vi står på de synskadades ståndpunkt, och det tycker jag i det här fallet väger något tyngre.

Herr talman! Vi moderater har i likhet med konstitutionsutskottets folkpartister anmält en reservation i fråga om annonsinnehållet i taltidningarna. Utskottets socialdemokrater och centerpartister anför visligen i majoritetsskrivningen att det inte framkommit så starka skäl att undantag bör göras från det principiellt motiverade förbudet mot reklam i etern. Hilding Johansson! Det är väl ändå på följande vis. Blinda saknar seendes möjligheter att kompensera frånvaron av reklaminformation i radio och TV med motsvarande information från dagstidningar. De radiosända tidningar som vi nu debatterar är för blinda ingenting annat än vad vanliga tidningar är för seende. I själva verket rör det sig om exakt samma produkt — eller en redigering, gjord av tidningarna, av exakt samma produkt — som genom de förslag som propositionen i övrigt innehåller kan komma blinda till del. Men produkten blir utan reklaminformation om nu utskottsmajoriteten får som den vill också i kammaren. Varför i fridens namn tycker Hilding Johansson att en grupp svenskar skall undantas från reklaminformation när rätten till reklam för alla andra är en självklarhet? Svaret på den frågan är tydligen att det tar så lång tid att läsa upp annonserna via etern och att det minskar utrymmet för textmaterial. De skälen anför en tänkt riksdagsmajoritet när det gäller de blinda. Som Torkel Lindahl så riktigt har påpekat ankommer det faktiskt inte på riksdagen att tala om vilka proportioner man skall ha mellan annonsmaterial och text i tidningar. Det ankommer inte på oss att lägga oss i hur tidningar skall erbjuda sin information till läsarna eller, i det här fallet, till lyssnarna. Det är möjligt att det för socialdemokraterna kan kännas lockande att så ofta det går förbjuda reklam i massmedia. Men så länge Hilding Johanssons Sverige har en fri marknadsekonomi får väl socialdemokraterna ändå finna sig i att medborgarna har rätt att ställa krav på tillgång till information om utbuden av varor och tjänster. Diskriminering — för det är ingenting annat än diskriminering som det är fråga om — mot grupper som redan förut har det svårt är inte något trevligt sätt att bekämpa marknadsekonomin på. Det förefaller som om den socialdemokratiska, och tyvärr också den centerpartistiska, synen på reklam i de radiosända taltidningarna går tillbaka till det dogmatiska motståndet mot varje typ av reklam i etern. Det ledsamma är att denna socialdemokratiska dogmatik gentemot reklamen på det stora eterområdet håller på att störta Sveriges Radios ekonomi över ända. Och jag misstänker att åtskilligt talar för att taltidningar utan reklam kommer att gå samma dystra öde till mötes. Det vore, herr talman, möjligen en seger för den socialdemokratiska principen om att man inte skall ha någon reklam i etersändningar, men det vore i så fall en seger på blinda människors bekostnad.

Herr talman! Hilding Johansson vädjar om att vi inte skall ha en allmän radiooch TV-debatt, och det skall vi självfallet inte ha. Men eftersom socialdemokraterna och centerpartiet i den skrivning som utskottet har lämnat till riksdagen i denna del hänvisar till den princip som Hilding Johansson nyss har försvarat om att man inte skall tillåta reklam i etern, må det ändå vara en förlåtet om man drar vissa paralleller. Men nu skall man inte dra för många paralleller, Hilding Johansson. Det faktum att tidningarna under nattetid skall föras till de blindas hem via etern är inte detsamma som att vi plötsligt fått konkurrens till Sveriges Radio och TV. Vad det är fråga om är om vi skall tillåta tidningsföretag att erbjuda blinda en redigerad version av den produkt som de erbjuder till seende, på samma villkor som de seende får ta del av produkten. Eller, Hilding Johansson, skall vi plötsligt säga att de blinda inte skall ha rätt att ta del av reklaminnehållet i tidningen? Det är där vi har skilda meningar. Hilding Johanssons försvar för att de blinda inte skall få ta del av reklaminnehållet i tidningarna är, för att fritt citera honom, att reklamintressena kan få ett inflytande över produkten. Men, Hilding Johansson, kräver inte i så fall logiken att vi rensar ut reklamen också från de tidningar som är själva utgångspunkten för den radiosända produkt som skall komma de blinda till del under natten? Om vi nu är så vansinnigt rädda för att reklamintressena skall få grepp om tidningsvärlden när det gäller de blinda, hur i hela friden kan vi då tro att vanliga svenskar skall stå pall emot reklamintressena när det gäller seende? Till slut, herr talman! Hilding Johanssons oftast återkommande försvar för sin ståndpunkt är att det är trepartiregeringen som har presenterat propositionen. Jag tror att det vore bättre, Hilding Johansson, om vi diskuterade frågan i sak för att se om det finns något mer substantiellt bakom Hilding Johanssons ståndpunkt.
Herr talman! Hilding Johansson tycks på något sätt inbilla sig att redaktörer för taltidningar skulle visa sig vara våldsamt korrumperade, medan redaktörer för andra tidningar skulle vara helt obefläckade. Den senare slutsatsen är troligtvis korrekt. Den första slutsatsen är en vildsint gissning av Hilding Johansson. Hilding Johansson tycks också sväva i villfarelsen att det här kommer att röra sig om våldsamma annonsintäkter. Det är fråga om upplagor där man räknar i hundratal, inte i tusental. Detta är en fråga som de synskadade själva vill ha löst ungefär i enlighet med vad vi föreslagit i reservationen. Det har Hilding Johansson inte kunnat förneka. Jag kan bara konstatera att Hilding Johanssons våldsamma rädsla för vad det här skulle kunna tänkas medföra gör att han inte är beredd att låta de synskadade få del av v;ztig information, som de själva ber att få del av. Det är trist, för att använda ett försiktigt uttryck.

Herr talman! Utrikesutskottet har i detta betänkande buntat ihop motioner om två olika frågor, nämligen dels vpkoch centermotionerna om läget i Mellanamerika, dels en vpk-motion om bojkottåtgärder mot Chilejuntan. Jag tror att dessa båda frågor bör skiljas åt, eftersom utvecklingen i Mellanamerika och Chile uppvisar olika drag. I Mellanamerika har stora förändringar redan ägt rum och ännu större kan vara på väg. I Nicaragua har den folkliga kampen mot Somozaregimen lett till seger och störtande av diktaturen. Efter befrielsen har utvecklingen i Nicaragua varit positiv. Jordreformer och nationaliseringar av Somozas och de stora USA-bolagens tillgångar har genomförts. En framgångsrik alfabetiseringskampanj har inletts och fullföljts. Nicaragua är dock fortfarande utarmat och i stort behov av internationellt stöd. I Guatemala störtades som bekant den demokratiska regimen 1954. Diktaturen återinfördes, och all form av politisk och facklig verksamhet förbjöds. Under 1979 och 1980 har förtrycket ökat kraftigt i Guatemala. Den fackliga organisationen CNUS och den Demokratiska fronten mot repressionen, FDCR, förföljs på allt sätt av militärregimen. Massakern på bönderna, som ockuperade den spanska ambassaden i Guatemala city, och morden på fackliga ledare och arbetare vid Coca Colas fabriker har i utlandet väckt stark indignation. De frågorna har också tidigare diskuterats här i kammaren. Men det här är inte de enda händelserna av det här slaget — tvärtom. Grymmast är ändå förtrycket i El Salvador. Den härskande överklassen skyr inga medel för att få behålla sin maktställning. Tiotusentals människor mördades under 1980. Morden fortsätter i oförminskad skala. Det handlar om ett skräckregemente som rapporterna endast kan ge en blek föreställning om. Den samlade oppositionen och gerillarörelsen, organiserade i El Frente Democratico Revolucionario, har emellertid gått till motattack. Men den kämpar under svåra yttre förhållanden. Sandinistiska fronten i Nicaragua och de kämpande folkliga motståndsrörelserna i Guatemala och i El Salvador behöver all vår solidaritet och allt vårt stöd. Detta är oerhört viktigt, eftersom USA alltmer öppet och alltmer aktivt ingriper på förtryckarnas sida. En förändring i den amerikanska politiken gentemot Mellanamerika inleddes redan under Carters sista år, men har ännu mera markerats under president Reagan. Nu handlar det inte längre om kamp för mänskliga rättigheter. Nu handlar det om militära s.k. rådgivare, vapen och enheter ur marinkåren. Nu handlar det om öppen kamp för inflytande och för profiter. Vpk-motionen vill därför att riksdagen skall göra ett uttalande om stöd för befrielsekampen i Nicaragua, Guatemala och El Salvador, vidare att riksdagen hos regeringen skall begära ett uttalande som fördömer all utländsk inblandning eller insats av fträmmande trupper i dessa stater. Vidare bör det undersökas på vilket sätt humanitär hjälp kan kanaliseras till Guatemala och El Salvador. Utrikesutskottet föreslår att motionerna skall anses besvarade med hänvisning till dels vad företrädare för regeringen i olika sammanhang har anfört, dels vad utskottet självt skriver. Utskottet instämmer i bedömningen att all utländsk inblandning i El Salvador måste upphöra. Även om detta måste fattas som en positiv behandling av motionens krav beklagar vi att utskottet inte mera kraftfullt och direkt velat uttala sitt stöd för befrielsekampen i dessa mellanamerikanska stater. Vi kan inte heller i betänkandet finna något svar på vår begäran om kanaler för humanitär hjälp till Guatemala och El Salvador — tyvärr. Den andra vpk-motionen tar upp läget i Chile, där förhållandena under det gångna året ytterligare har försämrats. Fascistjuntan för en brutal förtryckspolitik som drabbar folkets majoritet mycket hårt. Det handlar om politisk förföljelse, men också om arbetslöshet och svält. Vpk har redan tidigare i riksdagen framfört det av chilenska landsorganisationen CUT ställda kravet om en bojkott på alla plan av Chilejuntan. Vi kräver nu igen att riksdag och regering skall ta initiativ till en sådan bojkott, i internationella sammanhang verka för ett fördömande av militärjuntan och stoppa svenska företags kapitalexport till Chile. Utrikesutskottet instämmer i vår karakteristik och i vårt fördömande av Chilejuntan. Det är givetvis bra. Men utskottet vill nu lika litet som förr vara med om några bojkottåtgärder, dvs. göra något i praktiken för att uttrycka solidariteten. Ensidiga svenska åtgärder skulle inte få någon effekt, säger man, och det förefaller osannolikt att FN:s säkerhetsråd skulle besluta om bindande sanktioner. Det är den gamla vanliga argumentationen som här kommer igen. Men om ingen gör något och ingen tar något initiativ, blir det naturligtvis heller ingenting gjort. Det är självklart. Vi menar att detta är en ohållbar attityd. Den har delvis också övergivits av Sverige när det gäller Sydafrika. Den bör överges även när det gäller Nr 148 Chilejuntan. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna nr 520 och 915. Torsdagen den

Herr talman! Sture Korpås tyckte också att det kanske var olämpligt att bunta ihop motionerna om de båda länderområdena i samma betänkande. 119 Ville jag vara elak skulle jag kunna säga att enda anledningen är väl att de får en likartad behandling, dvs. att man inte gör någonting i någotdera fallet. Nicaragua behöver allt stöd. Det är en ung och bräcklig stat, och den ingår naturligtvis som en del i USA:s strategi. Man försöker underminera den unga demokratin i Nicaragua för att på allt sätt få kontroll över de andra länderna. Man måste se Mellanamerika som en enhet. I Guatemala har man visserligen lyckats nå en viss framgång genom den internationella bojkotten mot Coca Cola, men det är bara en detalj — det ändrar ingenting i grunden. Vi tycker alltså att man bör uttala sig mot och göra allt för att motverka utländsk inblandning i olika länder. I El Salvador är det USA som svarar för den inblandningen och stöder den styrande juntan. Här borde riksdagen uttala sig, så att regeringen med all kraft kan ta upp förhållandena och försöka påverka och förändra situationen. Får de nuvarande förhållandena fortsätta, är jag säker på att man skapar förutsättningar för ett krig i hela detta område. Det måste vara ett ansvar för riksdagen och den svenska regeringen att försöka hindra detta. Speciellt tycker jag att det vore angeläget att man biföll våra motioner mot bakgrund av att det nu har kommit fram nya uppgifter om att det byggs upp träningsläger i Honduras med direkt USA-stöd. Där tränas militära enheter och olika organisationer för att kunna sättas in mot Nicaragua och störa den inre utvecklingen där. Jag tycker det är litet pinsamt med den här gamla argumentationen — eftersom ingen annan gör något, gör inte vi något heller. De ord man i övrigt skriver i betänkandet om stöd till en demokratisk utveckling i området faller platt till marken, så länge man inte är beredd att göra någonting konkret.

Herr talman! Kvar är ju ändå förhållandena när det gäller Chile. Det är olyckligt att utskottet har buntat ihop motionerna — vi får föra två olika debatter. Situationen i Chile finns det ju möjlighet att direkt påverka genom att uppfylla de krav som de chilenska fackföreningarna har ställt. Det är litet märkligt att socialdemokraterna i kammaren, som har vida och goda förbindelser med den svenska fackföreningsrörelsen, inte lyfter ett finger för att få till stånd en utveckling i linje med vad den chilenska fackföreningsrörelsen önskar. Jag påtalade förra året i Chiledebatten att jag tyckte att detta var pinsamt, men det är ännu mer pinsamt att det är tyst i år, nu när Pinochet har stärkt sin ställning genom manipulationer med Nr 148 författningen och förväntas sitta kvar i ytterligare sexton år, om ingenting

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet under den här punkten på riksdagens dagordning är den att jag har en känsla av att det nordiska samarbetet inte har den förankring i riksdagens arbete som skulle vara önskvärt. Så många möjligheter att diskutera det nordiska samarbetet erbjuds inte i riksdagen. Därför knyter jag mina funderingar till behandlingen av ministerrådets budget. Jag anser att det finns starka skäl för att vi i högre grad än vi hitintills har gjort diskuterar våra nationella problem mot bakgrund av vad ett intensivare nordiskt samarbete skulle kunna ge i utbyte för alla de nordiska länderna. När snålblåsten, som den nu gör, viner kring knutarna finns det enligt min mening goda skäl för oss att söka oss närmare varann i den nordiska syskonbädden. Vi kan konstatera att en lång rad problem som vi upplever när det gäller den ekonomiska utvecklingen är gemensamma för de nordiska länderna. Vårt beroende av den svaga och osäkra utvecklingen i övriga industriländer har försvårat för de nordiska länderna att nå de traditionellt ekonomiskpolitiska målen: full sysselsättning, låg inflationstakt, god tillväxt, rättvis fördelning och extern balans. Vi upplever också hur den tekniska och industriella utvecklingen i vår omvärld förändrat de nordiska ländernas situation på världsmarknaden och ställt oss inför många problem när det gäller hur vi skall utnyttja våra resurser för att trygga välfärden. På åtskilliga områden där vi har svårigheter att hävda oss var för sig skulle vi klara oss bättre i samverkan. De fackliga organisationerna inom NFS, Nordens fackliga samorganisation, som omsluter både LO och TCO förbunden, har i sin industripolitiska rapport slagit fast att det industripoli 121 tiska samarbetet i Norden måste ges en mycket hög prioritet under 1980-talet om de nordiska ländernas ställning som industrinationer skall bibehållas. Man framhåller att det industripolitiska samarbetet som hitintills bedrivits inom ramen för det nordiska ministerrådets verksamhet alltjämt har en tämligen obetydlig omfattning. Man pekar på hur bristen på initiativ, samordning och övergripande planering är påfallande i det nuvarande industripolitiska samarbetet i Norden. I syfte att skapa underlag för konkreta industripolitiska åtgärder kräver man ökade resurser till forskningsoch utvecklingssamarbete, att särskilda branschråd borde inrättas samt att en särskild industripolitisk enhet borde byggas upp inom nordiska ministerrådet. Man understryker vikten av representation från löntagarorganisationernas sida i det industripolitiska samarbetet. Även framträdande företagsledare kritiserar i dessa stycken Nordens politiker för att icke vara tillräckligt aktiva, inte ha ett nordiskt perspektiv som är tillräckligt konstruktivt för att leda till handling. Man pekar på avsaknaden av en nordisk strategi och beslutstruktur när det gäller de övergripande frågorna inom industripolitiken och man oroar sig för att politikerna inte tycks inse att det brådskar om vi i de nordiska länderna inte skall bli akterseglade av den utveckling som pågår på andra håll i världen. De nordiska länderna är för sin ekonomiska utveckling starkt beroende av varandra. Nordiska rådet gjorde enhälligt under den senaste sessionen i Köpenhamn en hemställan till ministerrådet att utforma en energioch industripolitisk strategi med sikte på att göra Norden mindre beroende av importerade energiråvaror och utnyttja nordiska resurser för att förstärka en industriell utveckling till stöd för sysselsättningsoch regionalpolitiska mål. Energiförsörjningen förtjänar i de här sammanhangen särskild uppmärksamhet. Försörjningstryggheten på energisidan och allt som är förknippat med den kommer att spela en avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. När man studerar de olika ländernas planer på energipolitikens område frapperas man utan vidare av att vi tillsammans har en hygglig energibalans. Den intressanta frågeställningen i det här sammanhanget är hur vi skulle utnyttja de resurserna om vi vore ett land i stället för fem. En diskussion från den utgångspunkten i energifrågan och många andra frågor kunde hjälpa oss att avslöja vilka fördelar vi kunde vinna på ett intensivare nordiskt samarbete och vilka hinder som ligger i vägen för att detta samarbete skall komma till stånd. Risken i det nordiska samarbetet är enligt min mening att vi startar väldigt mycket, att verksamheten därför blir svåröverskådlig för politikerna och att de konkreta resultaten i för hög grad uteblir. Därför är det bra att nordiska ministerrådet har uttalat som sin avsikt att försöka koncentrera det nordiska samarbetet med sikte på att rekommendationer och projekt skall inriktas på tyngdpunkter i det nordiska samarbetet. Ministerrådet har sålunda beslutat koncentera pågående aktiviteter under rubrikerna ”Norden som hemma marknad” och ”Tekniken och framtiden”. Nr 148 Det konstateras i propositionen att det gäller att öka våra länders konkurrenskraft och vidga handeln, samt stimulera företagen till ökat samarbete så att de nordiska ländernas möjligheter på världsmarknaden kan utnyttjas bättre. Det slås fast att Norden som en väl utvecklad hemmamarknad är en utmärkt bas och kanske t.o.m. en förutsättning för utomnordisk export. Det konstateras att Nordiska rådets rekommendation om studier av datateknikens effekter på sysselsättning, arbetsmiljö och näringsliv ligger tidsmässigt riktigt. Förslaget om nordiskt samarbete om projektexport redovisas i propositionen, och man understryker att den Nordiska industrifonden är ett viktigt led i det nordiska industripolitiska samarbetet. Allt detta och annat därtill, exempelvis Nordiska investeringsbanken, kan bli värdefulla åtgärder och instrument i arbetet på att försöka utveckla den industripolitiska strategi som Nordiska rådet har hemställt till ministerrådet att söka utforma. Men för detta krävs i första hand politisk vilja. Ett effektivare organiserat samarbete, industripolitiskt och ekonomiskt, förutsätter en samverkan mellan staten, näringslivet och de fackliga organisationerna i alla de nordiska länderna. Det måste ankomma på politikerna, på regeringarna i första hand, att ta initiativ och ansvar i de övergripande frågorna. Regeringarna kan inte passivt bara överlämna åt marknadskrafterna och vinstintresset att styra utvecklingen om vi skall uppnå de mål som föresvävar oss i det nordiska samarbetet. Frågeställningen blir: Kommer regeringar med olika politisk färg att kunna ta sig förbi principiella motsättningar i synen på statens roll i samhällsutvecklingen så att praktiska lösningar för ett konstruktivt samarbete kan skapas? Kommer vi att ha förmåga att i helhetens intresse kunna se bort från tillfälliga föreller nackdelar för den ena eller den andra parten i lägen när millimeterrättvisa mellan länderna inte kan skapas? Kommer med andra ord den anda i vilken Nordiska rådet uttalar sina rekommendationer att genomsyra tänkandet och handlandet i de nationella regeringarna och parlamenten? Eller kommer en snabb teknisk och ekonomisk utveckling i omvärlden att göra det nordiska samarbetet till historien om försummade möjligheter som senfärdiga, dogmatiska och nationalegoistiska politiker inte förmådde utnyttja? Vi har nyligen fått ett avtal mellan Norge och Sverige om ett industrioch energipolitiskt samarbete. Det kan säkerligen visa sig vara en framkomlig väg att bygga upp ett mera effektivt nordiskt samarbete på avtal mellan två eller flera länder. Norska statsministern Gro Harlem Brundtland har talat om den typen av avtal som byggklossar, som sedan skulle kunna samman | fogas till en helhet. Förutsättningen härför är då emellertid att man inte tappar det nordiska perspektivet därför att två parter i något fall har lättare att finna varandra.

Det är ett uttryck för politisk okänslighet i det nordiska samarbetet som inte borde få upprepas. Den finska statsministern Mauno Koivisto och flera andra socialdemokratiska politiker uppehöll sig vid den senaste sessionen i Köpenhamn särskilt vid utvecklingen och förändringarna i den internationella ekonomin samt OECD-samarbetet. Koivisto underströk behovet av samarbete och samansvar mellan regeringarna och intresseorganisationerna inför de bekymmer som förorsakas av förändringarna i den internationella ekonomin. The European Trade Union Institute kan redovisa att om vi skall kunna komma ned till 2 96 arbetslöshet i Västeuropa år 1985 skall vi fram till dess skapa 15 miljoner nya jobb i denna del av Europa — ett antal nya arbetstillfällen som är tre gånger så stort som Danmarks hela befolkning. Nordiska rådet antog på förslag från ekonomiska utskottet ett uttalande, där man slår fast vikten av ett gemensamt nordiskt uppträdande för att påverka den internationella ekonomiska politiken, framför allt inom OECD, och i det sammanhanget slå vakt om välfärdsstatens bärande idéer: rätten till arbete, en rättvis fördelning av produktionsresultatet och skydd för de svaga grupperna i samhället. Ekonomiska utskottet framställde detta förslag mot bakgrunden av tendenserna till att man ute i Europa är beredd att acceptera och anpassa sig till arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken. Nordens fackliga samorganisation har vid ett sammanträde i Helsingfors nyligen gjort ett uttalande, där man konstaterar att det finns risker för att arbetslösheten under år 1981 kommer att uppgå till 600 000 människor i Norden och att 30 miljoner människor riskerar att bli arbetslösa inom OECD-området i år. Mot den bakgrunden har man tagit fasta på Nordiska rådets uttalanden. Man kräver att de nordiska regeringarna inför OECD:s ministerrådsmöte i juni gemensamt och i samverkan med andra stater aktivt skall agera för en samordnad politik för ekonomisk återhämtning och full sysselsättning. Jag förutsätter, herr talman, att den regering som vi skall få i morgon vid OECD-mötet i juni i samverkan med övriga nordiska regeringar med kraft söker förverkliga de krav som Nordiska rådet uttalat sig för när det gäller den ekonomiska politiken.

Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag har utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för justitiedepartementet är Carl Axel Petri. Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Ola Ullsten. Statsråd och chef för försvarsdepartementet är Torsten Gustafsson. Statsråd och chef för socialdepartementet är Karin Söder. Statsråd och chef för ekonomioch budgetdepartementen är Rolf Wirtén. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Jan-Erik Wikström. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Anders Dahlgren. Statsråd och chef för handelsdepartementet är Björn Molin. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet är Ingemar Eliasson. Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Birgit Friggebo. Statsråd och chef för kommundepartementet är Karl Boo. Herr talman! I anslutning till denna anmälan vill jag ge riksdagen till känna följande regeringsförklaring. Sverige är ett av världens rikaste länder. Vårt välstånd har Sveriges folk skapat tillsammans. Stabiliteten på arbetsmarknaden och värdegemenskapen i politiken har på ett avgörande sätt bidragit till framväxten av Den regering som nu har bildats av centerpartiet och folkpartiet har en vilja att gå vidare på samförståndets väg. Regeringens strävan är att finna lösningar, som kan samla bred politisk uppslutning. Regering och riksdag måste ta sitt gemensamma ansvar för landet genom ett nära och förtroendefullt samarbete. Den nya regeringens politiska plattform är mittenpolitiken. Den fortsätter det arbete som inleddes av trepartiregeringen. De viktigaste grundvalarna för detta arbete är de regeringsförklaringar som avgavs 1979 och 1980. En genomgripande skattereform genomförs i enlighet med den överenskommelse som nyligen har träffats mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna. Proposition kommer att föreläggas riksdagen våren 1982. Sittande utredningar kommer att fortsätta och avsluta sitt arbete med oförändrade direktiv. De ekonomiska frågorna står i centrum för regeringens arbete. En stark ekonomi är den avgörande förutsättningen för att säkra välfärd, trygghet och arbete åt alla. Marknadsekonomi måste förenas med social omsorg och rättvisa. Åtgärder måste sättas in som ökar konkurrensen och minskar maktkoncentrationen. Sveriges ekonomiska läge är allvarligt. Den kris som har drabbat hela den västliga industrivärlden har nått också oss. Obalanserna i vår ekonomi är svåra. Vi konsumerar för mycket och producerar för litet. Vi importerar för mycket och exporterar för litet. Investeringsutvecklingen har länge varit ogynnsam. Inflationstakten är hög. Sverige har dock goda förutsättningar att med målmedvetna och rätt insatta åtgärder övervinna verkningarna av denna kris. Vi har duktiga arbetare, tjänstemän och företagsledare. Det teknologiska kunnandet är högt utvecklat. Det krävs emellertid en fortsatt mycket restriktiv statlig och kommunal utgiftsprövning för att nedbringa underskotten i statsbudget och utrikesaffärer. Detta är också en förutsättning för att kunna hålla nere inflationstakten. En sådan politik måste kombineras med offensiva insatser för att stimulera investeringar och främja nytänkande inom näringslivet. De ansvarsfulla löneavtalen för 1981 och 1982 utgör ett värdefullt inslag i kampen mot inflationen. Överföringen av resurser från stagnerande till expansiva delar av näringslivet måste underlättas genom en aktiv industri-, arbetsmarknadsoch regionalpolitik. Omställningar i arbetsliv och samhälle måste ske med iakttagande av de grundläggande sociala, fördelningspolitiska och demokratiska värderingar som är så djupt rotade i det svenska samhället. Utvecklingen måste länkas i banor, som präglas av mänsklighet, gemenskap och livskvalitet. Uppgörelsen om skatterna utgör ett bra exempel på hur politiska partier med skilda ideologiska utgångspunkter i praktisk politik kan bidra till samförståndslösningar i vitala frågor. Skattereformen utgör ett centralt inslag i en offensiv ekonomisk politik. Den grundar sig på principen om skatt efter bärkraft. De medverkande partierna har förpliktigat sig till en ansvarsfull finansiering. Reformen kommer att uppmuntra arbete, produktiva insatser och sparande. Den kommer att motverka inflation, spekulation och skattefusk. Den inriktning av den ekonomiska politiken som anges i den reviderade finansplanen ligger fast. Det innebär bl.a. att den inledda neddragningen av ökningstakten i de offentliga utgifterna måste fortsätta. Sparmålet för budgetåret 1982/83 måste sättas till minst 12 miljarder kronor. Den slutliga prövningen får ske inom ramen för den gängse budgetprocessen och med beaktande av de bedömningar som då föreligger. Därvid måste också en avstämning göras gentemot sådana åtgärder som kan bli aktuella på budgetens inkomstsida. Sparmålet måste samtidigt förverkligas i enlighet med de fördelningspolitiska principer som angetts i regeringsförklaringarna 1979 och 1980 och med vaktslående om sysselsättningen. Det krävs en fortsatt uppbromsning av den kommunala expansionen. Skulle hittills aviserade åtgärder inte visa sig tillräckliga för att begränsa ökningen av kommunernas konsumtion till ca 1 90 1982, avser regeringen att efter överläggningar med de båda kommunförbunden återkomma till riksdagen med förslag till ytterligare åtgärder. Både exportföretag och företag som arbetar i konkurrens med importerade varor i Sverige måste få bättre möjligheter att hävda sig internationellt. Därför kommer inga höjningar av arbetsgivaravgifterna att föreslås utöver vad som krävs för att genomföra skattereformen och vad som är försäkringsmässigt betingat. Enskilt sparande måste stimuleras och näringslivets försörjning med riskkapital förbättras. Skattesparandet och skattefondssparandet kommer att bibehållas med oförändrade villkor. De utredningar som har tillsatts om en utvidgning av skattefondssparandet till icke börsnoterade företag resp. generell lindring av dubbelbeskattningen för aktiebolag kommer att fortsätta sitt arbete enligt givna direktiv. En översyn pågår av anställningsskyddslagen. Regeringen kommer efter pågående remissbehandling att förelägga riksdagen förslag rörande vidgade möjligheter till provanställning av ungdomar samt utökade möjligheter till visstidsanställning under toppbelastning. Ändringarna bör kunna träda i kraft vid årsskiftet. Det lagstadgade skyddet mot obefogade uppsägningar skall bibehållas. Olika modeller har redan presenterats beträffande möjligheterna att öka självrisken i sjukförsäkringssystemet. Regeringen avser att så snart beredningsarbetet är klart ta ställning till hur frågan skall lösas. Regeringen kommer vid utformningen av näringspolitiken att ägna stor uppmärksamhet åt de mindre och medelstora företagens speciella problem. Familjejordbruket måste förbli den dominerande företagsformen inom jordbruksnäringen. Människors vilja att enskilt eller i samverkan satsa på nyföretagande måste uppmuntras. Decentralisering och en fördjupad närdemokrati måste eftersträvas på alla områden. Genom fortsatt decentralisering av statliga beslut kan också krångel och onödig byråkrati undvikas. Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och samma ansvar. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en utgångspunkt för regeringens arbete också på andra områden. Regeringen ser som en huvuduppgift att bekämpa arbetslösheten. Att skapa regional balans och arbetstillfällen i alla delar av landet är dessutom ett viktigt fördelningspolitiskt mål. Fortsatta insatser för att främja sysselsättningen måste inriktas på att främja den industriella utvecklingen. Teknisk forskning och utveckling samt intensifierad marknadsföring av svenska produkter inom och utom landet har stor betydelse för förnyelsen av det svenska näringslivet. Strävan att förbättra landets ekonomi måste stödjas med hjälp av fortsatta insatser på utbildningens och forskningens område. Välfärd omfattar också en god miljö. Ansvaret för kommande generationer kräver sträng hushållning med naturresurserna. Ny teknik måste utnyttjas på ett ekologiskt riktigt sätt. Energipolitiken skall präglas av kraftfulla insatser för att minska den totala energianvändningen, pressa ner det stora oljeberoendet, öka användningen av uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor samt utveckla ny energiteknik. Den är av avgörande betydelse både för ekonomi och miljö. Den måste också inriktas på att underlätta avvecklingen av kärnkraften i enlighet med resultatet av folkomröstningen och riksdagens uttalanden därefter. I en tid då återhållsamhet med offentliga utgifter är nödvändig ställs stora krav på en medveten fördelningspolitik. Solidariteten kräver att resurserna i första hand satsas på att hjälpa de sämst ställda. Gamla och barnfamiljer har rätt till en god ekonomisk standard men också service, vård och personlig omsorg. Invandrargrupperna måste tillförsäkras rimliga materiella villkor men också möjligheter att föra vidare sitt eget kulturarv. I en tid med skarpa motsättningar mellan stormakterna blir strävan för den svenska utrikespolitiken att främja fred, internationell avspänning, mellanfolkligt samarbete och nedrustning. Sverige måste som ett av världens rikaste länder liksom tidigare ta ett aktivt ansvar i kampen mot nöd och fattigdom i u-länderna och för ökad respekt för mänskliga frioch rättigheter i alla länder. Den alliansfria svenska utrikespolitiken, som syftar till neutralitet i krig, kräver ett för våra förhållanden starkt totalförsvar. Det är likaså ett svenskt intresse att den säkerhetspolitiska stabiliteten i vår del av världen bevaras. Nu gällande försvarsbeslut kommer att fullföljas. Planeringen inom totalförsvaret bör genomföras på en ekonomisk nivå, som motsvarar vad som f.n. anvisas för dessa ändamål. Detta torde förutsätta att totalförsvaret tilldelas ungefär oförändrade reala resurser. Den restriktivitet som framdeles måste tillämpas i fråga om de statliga utgifterna måste även gälla utgifterna för försvarsändamål. Studiearbetet när det gäller anskaffning av ett nytt stridsflygplan kommer att bedrivas med oförändrad inriktning. Herr talman! Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att övervinna dagens svårigheter. Näringslivet är i grunden starkt. De ideella krafterna utgör en värdefull tillgång i samhället. Det finns en vilja att ta till vara kunnande och tradition från tidigare, men också att pröva nya idéer och uppslag. Detta är en god grund för samarbete och samförstånd och för en politik i hela folkets intresse. En sådan politik innebär ökat inflytande för den enskilda människan. Den skapar förutsättningar för jämlika och rättvisa levnadsvillkor i hela landet. Den bygger på att människor i samverkan förmår forma ett bättre samhälle. Statsministerns anmälan lades till handlingarna.

Herr talman! Socialutskottet har upprepade gånger skjutit upp behandlingen av ett antal motioner om barnomsorgen i avvaktan på regeringens proposition om förenklade regler för barnomsorgen. Propositionen har ännu inte avlämnats. Detta belyser på sitt sätt svårigheterna inom trepartirege ringen, svårigheter som lett till en viss handlingsförlamning. Utskottet uttalar enhälligt sitt beklagande av att propositionen inte lämnats så att en mer övergripande diskussion om denna viktiga samhällsfråga kunnat bli av. Utskottets skrivning är kanske i formen mild, men i sak är den en hård dom över trepartiregeringens handlande i en mycket vital samhällsfråga. I samband med medelsanvisningen för nästa år har utskottet emellertid tagit ställning till de motioner som har med pengar att göra. Barnomsorgsfrågan har genom det kärva ekonomiska läget kommit i kläm. Den enkät som Kommunförbundet gjort talar sitt tydliga språk. Utskottet är enigt då man skriver: ”Utskottet vill för sin del konstatera att det inte föreligger någon omständighet som ger anledning ompröva tidigare beslut om barnomsorgsutbyggnaden i vad avser målet för utbyggnaden. Som framgått av det föregående ställer befolkningsutvecklingen sådana krav på kommunernas resurser att endast ett begränsat utrymme för utbyggnad av barnomsorgen och för insatser på övriga prioriterade områden kan uppnås inom ramen för en acceptabel volymökning. Huruvida det nyss angivna målet kan nås inom den fastställda tioårsperioden är för dagen omöjligt att ange. I det ekonomiskt ansträngda läget för kommunerna blir omdisponeringar troligen nödvändiga för att skapa utrymme för en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen.” I den motion som vi socialdemokrater avgivit med anledning av kompletteringspropositionen har vi anvisat 2 Zo ökning för kommunerna under året. Därigenom får kommunerna ökade möjligheter till utbyggnad av barnomsorgen. Det finns skäl att påpeka detta. Men inte heller med en ökningstakt av 2 0 är det säkert att de uppgjorda planerna kan hållas. Obestridligen blir dock möjligheterna bättre att förverkliga den målsättning varom överenskommelse mellan stat och kommun träffades för ett antal år sedan. I den reservation till betänkandet som socialdemokraterna har lämnat anges följande synpunkter. Det nuvarande statsbidragssystemet inom barnomsorgen medger i sig en frihet för kommunerna att själva variera insatserna med hänsyn till skiftande behovi olika förskolor. I många fall har emellertid kommunerna svårigheter att tillgodose sådana behov. Utskottet delar motionärernas — dvs. reservanternas — uppfattning att det därför behövs en komplettering av de generella statsbidragen med bidrag till behovsorienterade insatser i förskolan, i första hand i daghemmen. Detta är ett viktigt led i arbetet på att förstärka barnomsorgens kvalitet. Därigenom kan man få faktiska möjligheter att särskilt beakta behoven hos de barn och deras familjer som tillfälligt eller under en längre tid kräver speciellt stöd och stimulans. Till dessa hör ofta även barn som är handikappade eller är från invandrarfamiljer. Socialdemokraterna vill anvisa 100 miljoner till detta ändamål. Vi har tidigare haft liknande motioner som blivit avslagna av riksdagen. Utskottet nöjer sig därför med att hänvisa till de tidigare avslagen och till att de nuvarande bestämmelserna ger möjlighet till variationer. Det skulle vara anledning till avslaget och dessutom — hör och häpna! — till att fördelningen av de 100 miljonerna skulle kräva betydande insatser. Det är med andra ord de obotfärdigas förhinder: Det man inte vill bifalla söker man argument för att avslå. Det hade varit betydligt bättre om man i utskottet klart hade sagt ifrån att det är av statsfinansiella skäl man avstyrker. Då hade man i varje fall talat sanning. Nyss hörde vi statsministern här i talarstolen vädja om samförstånd. Men utskottets majoritet har inte varit beredd att räcka ut en hand till samförstånd. Det visar väl hur det egentligen står till i landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Socialutskottet beskriver i det här betänkandet på ett riktigt sätt den katastrofala situation som råder inom barnomsorgen: dels hur femårsplanen går om intet, dels hur mycket som fattas för att den skulle kunna uppfyllas. Jag tycker att det är märkligt att regeringen ändå tror att målet att till år 1986 kunna bereda alla barn plats inom barnomsorgen skall kunna nås efter år av sjabbel, av både kommunerna, regeringen och riksdagen. Jag kan tillägga att utskottet litet längre fram i betänkandet tar tillbaka litet av tvärsäkerheten och säger att ”möjligheterna att uppnå full behovstäckning inom en tioårsperiod framstår som mycket ovissa”. Vad ”full behovstäckning” står för har vi diskuterat många gånger i kammaren. Det finns olika åsikter om vad som menas med det. Vpk anser att full behovstäckning är att alla barn skall ha rätt till plats inom barnomsorgen, medan andra partier menar att det inte är den värderingen som skall gälla, utan att det enbart är barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar som skall räknas in i det begreppet. Man beräknar att i dag bara 29 20 av förskolebarnen har plats i daghem eller familjedaghem. Trots att vi har tjatat om den här frågan år efter år har bara 10 20 av alla barn mellan sju och tolv år plats på fritidshem eller i familjedaghemsform. Den ekonomiska situationen har lett till att främst barnomsorgen har drabbats. Att det har gått som det har gått skyller man på det statsfinansiella läget. Vad skall göras åt barnomsorgen nu? Det kommer att bli en kraftig social nedrustning, men redan nu är barnomsorgen på många håll så dålig att det tvärtom skulle behövas en kraftig kvalitativ upprustning av den. På s. 3 i betänkandet säger budgetministern bl.a.: ”Nya platser i barnomsorgen måste i stor utsträckning tillskapas genom ett effektivare utnyttjande av redan befintliga resurser.” Det innebär att man skall rationalisera och omprioritera. Det innebär nedskärningar när det gäller personal. Det innebär större barngrupper och effektivare utnyttjande inom barnomsorgen på så sätt att man minskar ytor, osv. Det är alltså en kraftig försämring man utsätter en redan nu haltande barnomsorg för. Herr talman! Samtidigt som planerna inte hålls redovisas ett allt större behov av platser inom barnomsorgen. Framför allt är det då en stor efterfrågan på daghemsplatser. Statistiska centralbyrån genomförde förra våren en ganska bred undersökning. Denna visade att nära hälften av alla barn i förskoleåldern behövde och efterfrågade en plats inom den kommunala barnomsorgen. Det var då i första hand daghemsplatser som efterfrågades, men efterfrågan var också mycket stor när det gällde fritidshem. Vad man i stället satsat på ute i kommunerna — och det är något som jag tycker är väldigt oroande — är en privatiserad barnomsorg i olika former. Detta märks också i utskottets betänkande, där en kraftig ökning av familjedaghemmen redovisas. Det är faktiskt så att familjedaghemmen börjar bli ett alternativ i barnomsorgen i stället för att vara ett komplement under en utbyggnadsperiod. Har man denna inställning, som redovisas bl.a. i min kommun, där man bygger ut barnomsorgen till nästan hälften med familjedaghem, äventyras hela tanken bakom en kollektiv och socialpedagogisk barnomsorg. På den fråga som kommunen har fått från olika instanser om varför man bygger ut så litet, svarar man att det är resurser som fattas — det fattas pengar för att man skall kunna finansiera en utbyggnad efter ett stort behov. Vpk har under många år krävt att kommunerna skall få en kostnadsersättning för att kunna bygga ut och driva barnomsorgen. Vi har också krävt att man skall reservera mark vid stadsplaneläggning för att kunna garantera en utbyggnad med hänsyn till just den här aspekten. Det här har tyvärr de Övriga partierna inte gått med på, och bl.a. därför står vi där vi står med en dåligt utbyggd barnomsorg, en massa barn som far illa och en massa föräldrar som mår dåligt av detta. Så gott som dagligen tycker jag att man genom tidningsartiklar, genom telefonpåringningar och genom kontakter med familjer och personal inom barnomsorgen kan uppleva hur det ekonomiskt försämrade läget i vårt land leder till allt hårdare angrepp på förskolan, både när det gäller kvantiteten och när det gäller kvaliteten. Nedskärningar, personalinskränkningar, dubbelinskrivningar och 20-barnsgrupper är sådant som man nu för tiden dagligen hör talas om. De pedagogiska frågorna kommer helt i skymundan. De får också vika för en debatt som gäller om det över huvud taget skall bli någon förskola som är värd namnet eller inte. I vpk-motionen 1893 säger vi att hundratusentals barn behöver plats inom barnomsorgen, medan bara ett fåtal barn får plats i dag. Det behövs med andra ord en mycket kraftig utbyggnad för att man skall kunna tillgodose i första hand förstås barnens rätt men också familjernas rätt till en bra barnomsorg. Vpk föreslår att utbyggnaden per år skall uppgå till 50 000 platser. Det skulle innebära 20 000 platser mer än vad regeringen räknat med i budgetpropositionen. För att detta över huvud taget skall bli möjligt för kommunerna i det ekonomiska läge som de flesta befinner sig i, framför allt de kommuner som verkligen behöver satsa på en kraftigt utbyggd barnomsorg, föreslår vi att staten tar på sig hela kapitalkostnaden för detta tillskott på 20 000 platser och att i övrigt vanligt statsbidrag utgår till driften av dessa platser. Det är vad vi föreslår. Det här har inte utskottet ansett vara möjligt, utan man avstyrker yrkandena. Man säger att ett genomförande av förslagen skulle ställa betydande krav på statsbudgeten. Det är helt riktigt. Vpk har en helt annan syn på hur resurserna i vårt land skall fördelas. Vi hörde nyss här Thorbjörn Fälldin säga att Sverige är ett av de rikaste länderna i världen. Jag tycker att det är märkligt att just ett av de rikaste länderna i världen inte har råd att satsa på barnen mer än så ynka litet som man gör i dagens Sverige. Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen kräver en komplettering av de generella statsbidragen med bidrag till behovsorienterade insatser i förskolan, i första hand i daghemmen. Göran Karlsson säger att utskottet har avfärdat socialdemokraternas motion med att det skulle bli administrativa besvärligheter och stora kostnader. Ja, det är inte riktigt så enkelt. Vi har redovisat vad utskottet vid tidigare behandling av liknande motioner anfört. Därtill har vi nu sagt att utskottet har avstyrkt yrkandena i av riksdagen godkända betänkanden. Utskottet har då hänvisat bl.a. till att gällande statsbidragsbestämmelser är så utformade att kommunerna har möjlighet att med bibehållande av statsbidrag, som utgår för viss daghemsgrupp, minska antalet barn i gruppen samt att bestämmelserna utformas med beaktande bl.a. av de omständigheter som åberopas av motionärerna. Vi har också klart uttalat att det härigenom blir administrativa svårigheter. Tidigare har man i mycket stor utsträckning satsat på dyrbara daghemsbyggnader, dyrbar utrustning osv. Men det räcker inte med detta. Jag vill uttrycka saken så, att det inte enbart är den yttre fasaden som är väsentlig, utan också det kvalitativa innehållet är väsentligt. I detta avseende spelar naturligtvis personalen en oerhört stor roll. Det är också en fråga om vilken pedagogik vi har och kommer att ha i fortsättningen. I samband med diskussionen om antalet daghemsplatser och om hur vi har lyckats uppfylla den målsättning och genomföra det program som riksdagen antog för ungefär fem år sedan vill jag fråga: Hur utnyttjar vi daghemsplatserna? Inga Lantz! Det är inte bara en fråga om att bygga daghemsplatser. Vi vet ju ändock att i många kommuner utnyttjas kanske bara 50 20 av daghemsplatserna. Här vågar jag säga att en orsak — inte den enda — är de nuvarande alltför detaljerade statsbidragsbestämmelserna. Jag beklagar att den proposition som har aviserats ännu icke har lagts fram. Men jag vet att den nu är på väg till utskottet. Jag har nämligen den uppfattningen att om vi får mindre detaljerade bestämmelser, så får också kommunerna betydligt större möjligheter när det gäller att finna lämpliga lokaler och att utnyttja även daghemsplatser i bostadsområdena på ett helt annat sätt än som hittills varit fallet. Hittills har det ju varit så att det funnits en mängd olika bestämmelser och att det därigenom varit svårt att få fram flexibla lösningar. Ibland har det också blivit väldigt dyrt att anordna daghemsplatser — något som kan tyckas vara enkelt — i lägenheter, och det försvårar det hela. En hel del av dessa frågeställningar måste vi reda ut, och jag hoppas att vi i höst skall kunna ta ställning till den proposition som kommer. Det blir sedan enklare för kommunerna. Avslutningsvis vill jag säga till Inga Lantz att jag ser familjedaghem som ett alternativ i barnomsorgen.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
Herr talman! Det är riktigt att de nuvarande bestämmelserna ger möjlighet till variationer inom barnomsorgen. Men det väsentliga är ju, Rune Gustavsson, att kommunernas ekonomi inte tillåter några variationer. Man måste nöja sig med vad som redan är på gång. Vi har velat förstärka resurserna genom särskilda insatser till barn i svåra förhållanden, men utskottsmajoriteten har inte haft sinne för detta. Det är beklagligt att ni inte har velat lyssna på oss. Vi vill anvisa ytterligare 100 milj.kr. till detta ändamål. Vi anser det nämligen väsentligt att ge barnomsorgen möjlighet att tillgodose de kvalitativa behov som finns. Jag ber, herr talman, på nytt att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Rune Gustavsson och jag har diametralt olika uppfattningar i många avseenden när det gäller barnomsorgen. Rune Gustavsson säger att vi f.n. utnyttjar daghemmen alldeles för litet, att graden av utnyttjande är alldeles för låg. Orsaken till det, menar han, är att vi har alltför detaljerade bestämmelser. Men det finns faktiskt utredningar som visar vad det är som gör att daghemmen blir dåligt utnyttjade. Stora barngrupper, låg personaltäthet, stora daghem över huvud taget, långa dagar, gör att frånvaron för både personal och barn blir hög. Kvaliteten är alltså låg och leder till frånvaro på grund av sjukdom eller av annan orsak. Mindre barngrupper, ökad personaltäthet, sex timmars arbetsdag är sådant som kunde höja effektiviteten — om man nu skall mäta i sådana termer, jag tycker inte det — och man skulle därigenom kunna få den högre utnyttjandegrad som Rune Gustavsson är ute efter. För några år sedan deklarerade man från den då nyvalda borgerliga regeringens sida att man skulle komma med förslag till kvalitetsförbättringar inom barnomsorgen. Det skulle finnas minimistandard beträffande gruppstorlek, personaltäthet osv. Nu har man gjort en kovändning och vill ta bort den enda norm som finns inom barnomsorgen, nämligen ytnormen, och överlåta alla avgöranden på kommunerna. Då vet vi att det blir de fattiga kommunerna som får den sämsta barnomsorgen, därför att de har minst möjligheter att åstadkomma en bra barnomsorg både i fråga om kvantitet och kvalitet. I min hemkommun, Huddinge, har man gått ut från de borgerliga partiernas sida med förslag om en 3C-procentig minskning av ytstandarden. Man kan ju föreställa sig vilka effekter det kommer att få för kvaliteten inom barnomsorgen. När det gäller familjedaghemmen har vi i vpk inte samma uppfattning som de övriga partierna. Vi ser inte familjedaghemmen som ett alternativ utan som ett komplement i en utbyggnadssituation. Man missar väldigt mycket med familjedaghem. Man missar grundtanken inom barnomsorgen, den kollektiva gemenskapen. Den går alltså förlorad. Det är också en fråga om jämlikhet och en ideologisk fråga. I alla de undersökningar som gjorts, bl.a. i Uppsala, har det visat sig att vad familjerna vill ha är inte familjedaghem utan daghem. För att ta ännu ett exempel från Huddinge kommun kan jag nämna att man där satsar 40 26 av utbyggnaden inom barnomsorgen på familjedaghem. Men det finns inte dagmammor att tillgå. Man missar alltså ytterligare barnomsorgsplatser på det viset.
Herr talman! Jag vill säga till Göran Karlsson att visst har vi lyssnat, både i utskott och i kammare, till de synpunkter på denna fråga som socialdemokraterna har fört fram. Men vi har haft och har olika uppfattningar om hur man skall kunna lösa den. Därför har vi ansett att vi i detta ekonomiskt besvärliga läge måste lita till att kommunerna kan klara det. Därför har vi inte haft några pengar att skicka med, när vi har diskuterat i utskottet. Det är väl ingenting att sticka under stol med. Till Inga Lantz: Jag sade att de nuvarande bestämmelserna är en av orsakerna till att vi inte har den täckning i fråga om daghem som vi borde ha. Sedan vill jag säga att vi har ingen låg personaltäthet vid daghemmen i vårt land — även om det varierar litet grand. Personaltätheten är ganska hög. Men det finns variationer, och i vissa sammanhang är det naturligtvis så att personaltätheten behövde vara högre, därför att det kan förekomma besvärligheter, och många barn har störningar. Jag tror inte att om vi minskar några kvadratmeter på ytnormerna detta kommer att inverka på det kvalitativa innehållet. Jag tycker att Inga Lantz alltför mycket gör detta till en materiell fråga. När det gäller familjedaghemmen har vi en gång, när vi antog förskolelagen, sagt att det är hemmet som har ansvaret för barnens fostran och vård, och samhället skall stödja familjerna i denna verksamhet. Då har vi förskolan som en väldigt viktig del, och vi ser även familjedaghemmen som en viktig del häri. Och familjedaghemmen fyller ju en mycket viktig funktion i många områden för att vi skall kunna klara barnomsorgen.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Rune Gustavsson talar om ekonomin nu, men i utskottets skrivning står det helt andra motiveringar. Jag förstår att de kommunala ekonomierna är dåliga, de tillåter inte medel till väsentliga saker. Men det är ju regeringens ekonomiska politik som har fört oss till ruinens brant — även om vi för en stund sedan fick höra statsministern förklara att Sverige är ett rikt land. Jag håller med Inga Lantz om att då ser det litet egendomligt ut att man inte kan satsa på något av det viktigaste inför framtiden, nämligen barnen. Jag vill påminna Rune Gustavsson om att när vi förra året diskuterade den här saken hette det att i den proposition som skulle komma skulle det bli förbättringar av kvalitativ art. Det vet vi nu ingenting om — vi kan inte diskutera den propositionen, för vi har inte fått den än. Vi har fått vänta alldeles för länge, i åratal höll jag på att säga. Vi emotser den propositionen med ytterst stort intresse. Men jag föreställer mig att även där kommer svaret att bli ungefär detsamma som Rune Gustavsson har gett i dag.
Herr talman! Jag kan konstatera att Rune Gustavsson inte vet hur det står till på många barnstugor i vårt land. Han har tydligen också missat alla de tidningsartiklar och larmrapporter som tagit upp den låga personaltätheten inom barnomsorgen. Än så länge — innan den omtalade propositionen framlagts där man lär ta bort även den — finns det en regel om en personalstorlek på en person på fem barn i syskongrupp. Det finns exempel på att man har en personalstorlek på en person på 9,4 barn. Den kartläggning som har gjorts när det gäller personaltätheten visar att det finns mycket stora brister inom olika regioner och även inom olika delar av kommunerna. Det hänger samman med att fattiga kommuner inte anser sig ha råd att satsa på en högre personaltäthet. Därför har vpk också föreslagit att man skall få statliga bidrag till hela personalkostnaden, så att kommunerna verkligen får råd att satsa på personalen. Det viktigaste när det gäller kvaliteten på barnstugorna är faktiskt personalfrågan. Det finns också daghem som stänger på grund av att de inte får personal i tillräcklig utsträckning. Det har jag själv varit utsatt för några gånger, och det har varit katastrof. Vidare har vi barn med särskilda behov, som är en mycket stor grupp, som skulle behöva ytterligare personal. De finns inte ens med i de här diskussionerna. Man gör precis tvärtemot vad man borde göra: man drar ned på personalen och gör barngrupperna större. Tvärtemot Rune Gustavsson menar vi i vpk att det behövs statliga garantinormer för att klara åtminstone en minimikvalitet inom barnomsorgen. Man får inte släppa alltihop, som det nu kommer att förelås att man skall göra. Kvaliteten är i mycket en materiell fråga. Sedan skall den förstås kopplas till att det handlar om människor: barn och personal skall fungera i samverkan inom barnomsorgen. Men det handlar också om sådana saker som ytstandard, personaltäthet, gruppstorlek, som man kan räkna fram. Här har inte minst Rune Gustavsson talat om hur viktigt det är med barn i olika sammanhang, men när det gäller att anslå medel är man inte med längre. Man satsar alltså inte på barnen.
Herr talman! Under årens lopp har det satsats väsentligt på barnomsorgen. Men det behöver göras betydligt mera. Jag vill återkomma till personaltätheten, Inga Lantz. Visst kan man hitta ett och annat exempel, kanske i första hand i förorterna, på låg personaltäthet. Men ta fram statistiken för landet i dess helhet! Vid den tidpunkt när regeringen och Kommunförbundet kom överens om att bygga 100 000 daghemsplatser utgick man ifrån 4,9 barn per person i personalen. I dag, efter fem år, har vi en högre personaltäthet. Jag förstår inte att Inga Lantz accepterar att bara 50-60 26 av daghemsplatserna utnyttjas i många kommuner, samtidigt som vi har köer. Då är det väl mycket viktigt att se till att vi kan utnyttja de daghemsplatser som finns! Det tycker jag är en väsentlig fråga när vi diskuterar barnomsorgen.

Herr talman! Skogsindustrins betydelse för vårt land har omvittnats många gånger under de senaste åren. Branschen ger många människor arbete. Orter —ja, hela landsändar — är för sin existens beroende av hur näringen utvecklas. 20 90 av landets inkomster från exporten svarar skogsprodukterna för. Skogsindustrin är av vital betydelse för Sveriges ekonomi — en väl så viktig punkt i den ekonomiska krisens Sverige. Några motsatta uppfattningar om den bedömningen av skogsindustrins roll finns, så vitt jag vet, varken här i riksdagen eller ute i samhället i Övrigt. Det är därför viktigt att utvecklingen stimuleras genom forskning och vidareförädling för att branschen också i framtiden skall spela minst den roll den har i dag. Vi måste också i framtiden få en industri som kan konkurrera på den internationella marknaden. Vi måste se till att vi får fram nya, framtidsinriktade produkter. Och strukturen på branschen måste vara inriktad därefter. I det arbetet menar vi socialdemokrater att samhället skall spela en aktiv roll för att främja skogsindustrins utveckling och därigenom trygga sysselsättningen och förbättra den regionala balansen i vårt land. Den passivitet som kännetecknar de borgerliga regeringarna får förödande verkningar, vilket vi senast har fått bevittna när det gäller NCB. Det går inte för ett lands regering att stå vid sidan och titta på när strukturförändringar sker av den storleksordning som det är fråga om i dag. Det går inte att stå vid sidan och titta på när råvaran tryter för industrin, samtidigt som man vet att det är det privata vinstintresset eller ren försumlighet som är orsaken. Råvaran finns, men den avverkas inte i den omfattning som behövs. I den socialdemokratiska partimotionen 1980/81:2021 redogörs för vilka åtgärder samhället bör vidta för att positivt påverka utvecklingen för skogsindustrin. Förslaget är inriktat mot tre huvudmål. För det första måste industrins råvarubehov säkerställas i såväl det korta som det långa perspektivet. För det andra måste möjligheterna att stärka industrins konkurrenskraft tas till vara fullt ut. För det tredje måste utvecklingen ske i sådana former och i sådan takt att sysselsättningen kan hävdas och de berörda orternas överlevnad inte sätts i fara. Den politik vi föreslår skall ta itu med de allvarliga problem vi står inför i dag, såväl på kort som på lång sikt. Jag vill med detta hänvisa till motionen och de förslag till åtgärder som vi från socialdemokratiskt håll redovisar i den. Jag tänker därefter gå över till att redovisa vår syn på de frågor vi i utskottet inte kommit överens om med den borgerliga utskottsmajoriteten. Den första frågan där vi varit tvingade till att reservera oss gäller den - Nr 149 framtida utvecklingen inom branschen. Hur skall strukturomvandlingen ske? Skall samhällets insatser, liksom under den borgerliga regeringstiden, vara en snabbutryckning när något har hänt? | Fredagen den Våra förslag är nu som tidigare att vi måste komma ifrån regeringens Skogsindustrin dag-för-dag-politik. Vi måste få ett samordnat program för skogsindustrin — det är ett förslag som vi upprepat otaliga gånger. Det kan inte utskottsmajoriteten acceptera. Planeringen för framtiden måste ske i samverkan mellan samhället, företagen och de anställda, anser vi. Från borgerligt håll brukar det anföras att det inte behövs någon detaljplanering, och det sägs också nu i propositionen. Jag vill därför upprepa än en gång att vårt förslag inte innebär någon form av detaljplanering, någon detaljstyrning — sådant sköter företagen bäst själva tillsammans med sina anställda. Planeringen, samordningen och samverkan skall röra de stora övergripande besluten. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till en samordnad planering inom skogsindustrin och lägger fram ett förslag till handlingsprogram. Redan under 1981, alltså i år, bör man för riksdagen presentera en plan för hur detta arbete skall organiseras och genomföras. Vi återkommer också till förslaget om ett strukturbolag som kan vara medi de expansiva och framtidsinriktade delarna av branschen. Vi anser att samhället måste ta det ansvaret att där det krävs finansiella insatser för att trygga en positiv utveckling skall också det allmänna vara med. Ett strukturbolag av den typ som föreslås kan på ett mycket aktivt sätt bidra till den positiva utvecklingen. Av vad jag har sagt framgår att en väsentlig del i framtidssatsningen är vidareförädlingen. Strukturbolaget skall naturligtvis, som sagt, vara en resursi det arbetet. Men det fråntar inte staten dess ansvar som ägare av vissa industriföretag. Vi har i reservation 3 tagit upp frågan om vidareförädling vid ASSI:s anläggningar i Norrbotten. Att vi just tagit upp vidareförädlingen i Norrbotten och att vi speciellt avser industrin i Karlsborg har tre skäl. För det första gäller det, som jag redan nämnt, statens ägaransvar. För det andra är ombyggnaden av fabriken i Karlsborg klar, och man har fått en rationell och konkurrenskraftig enhet, vilket är basen för ett vidareförädlingsprojekt. För det tredje har ombyggnaden medfört minskning av antalet anställda. Sysselsättningsläget i Norrbotten är dessutom sådant att alla åtgärder måste till för att man skall få en förbättring. Utgångspunkten får inte vara att sysselsättningen skall minska. Vi föreslår därför att regeringen tar initiativ till att ASSI snarast lägger fram förslag om vidareförädlingsprojekt för anläggningarna i Norrbotten. Företagsledningen och de anställda vid ASSI måste få det stöd som ett uttalande till regeringen utgör. Att söka utvecklingsprojekt hör till en företagslednings normala uppgifter, men man måste då också veta vad ägarens — i det här fallet statens — målsättning för industrin är. Vet man inte det är det inte lätt att passa in 141 projekten till efterfrågesituation och konjunkturer. Projekten måste både vara lönsamma i nuet och ha framtiden för sig. Den sista punkten där vi inte kommit överens i utskottet gäller rikssågverksskolan i Skoghall. Vi menar att det sågverkskunnande, de utomordentliga lokaler och den utrustning som finns på skolan skulle göra den väl lämpad som forskningsstation. Nu är det så att i fjol avstyrkte vi i utskottet — och riksdagen följde utskottets förslag — enhälligt en motion av samma innebörd som motion 1980/81:1468 som vi nu behandlar. Skälet till att utskottet avstyrkte motionen varatt vi var rädda för att en splittring av resurserna skulle få negativa följder för branschen. Utskottets besök vid skolan och övrig information har visat att våra farhågor var överdrivna. Vi vet att vi måste satsa mera på forskning och produktutveckling när det gäller träbearbetningen här i landet. Forskningsområdet är så stort att det torde finnas utrymme för ytterligare satsningar. En samordning av insatserna måste naturligtvis finnas. I ett län som Värmland med dess sysselsättningsproblem kan en forskningsstation av det slag som redovisats i motionen 1980/81:1468 av Sven Aspling m.fl. vara den injektion som behövs för att i någon mån vända trenden. Till sist, herr talman, har vi socialdemokrater ett särskilt yttrande som gäller strukturproblemen inom Munksjökoncernen. Vi menar att mot bakgrund av de speciella insatser som staten gjort i koncernen i januari i år med det s.k. industrigarantilånet på 20 milj.kr., varvid man från regeringens sida som en förutsättning för beslutet angav att en omstrukturering av företaget skulle ske, så måste det ankomma på regeringen att noga följa strukturarbetet. Vi vill framhålla att det är viktigt att också de anställda är med i det arbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Vårt lands skogsindustri byggdes upp helt oplanerat, och nu sker en omstrukturering av densamma, också helt oplanerat. Man river ner på det ena stället och bygger upp på det andra. Här råder lagen om den starkes rätt. Detta får förödande konsekvenser för de regioner som är och blir berörda och för de människor som där bor. Fabriker läggs ner med därmed följande kapitalförstöring, människor ställs arbetslösa, vidareförädling och produktutveckling samt forskning flyttas till andra länder. Enligt vår mening får inte vår vikigaste basnäring skötas på detta sätt. I vår motion om skogsindustrins utveckling har vi föreslagit en utvecklingsplan för skogsindustrin. Grunden för vår skogsindustri är våra skogstillgångar. Har man en korrekt bild av hur mycket råvara som årligen kan tas ut, bör det vara både möjligt och angeläget att på det bästa sättet anpassa skogsindustrin därefter. Detta bör också gälla i fråga om fördelning av råvaran — vad som skall sågas eller kokas eller vilken del av råvaran som bör gå till träkemin. Det bör också vara möjligt att aktivt planera en utbyggnad av vidareförädlingen, och en målinriktad forskning på detta område. I propositionen slås fast att staten inte bör ta ansvaret för strukturutvecklingen inom skogsindustrin — den sköts bäst av företagen i samråd med de anställda. Detta ansluter också utskottsmajoriteten sig till. Vår senaste industriminister har ju också uttalat sig om det olämpliga i att riksdagen lägger sig i industripolitiken. Men jag är ganska övertygad om att dessa slutsatser inte delas av de anställda vid de nedläggningshotade och redan nedlagda fabrikerna. De håller nog inte med om att man i samråd beslutat om nedläggning och arbetslöshet. De får tvärtom föra en mycket hård kamp för att behålla sina jobb, i de flesta fall utan framgång. Vårt parti delar självfallet inte den syn på industripolitiken som framförs i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning. Därför vidhåller vi vårt krav på en utvecklingsplan för skogsindustrin. Det är också i avvaktan på en sådan plan nödvändigt att de samhällsekonomiska konsekvenserna utreds i den mån nedläggningar aktualiseras, så att den ur samhällets synpunkt bästa lösningen kan nås. I vår motion har vi efterlyst en del åtgärder som bör vidtas på skogsindustrins område. Enligt utskottet pågår i en del fall försöksverksamhet. Vi kommer därför att avvakta de resultat som där framkommer och får återkomma om anledning finns. Det senare är väl det troliga med tanke på hur regeringen sköter industripolitiken. Emellertid vill jag något beröra frågan om exportfrämjande åtgärder. I skogsindustrins förädlingskedja finns en mängd mindre företag, t.ex. trähusfabriker. Det måste väl vara högst otillfredsställande att dessa företag går miste om export enbart av det skälet att ett företag inte klarar av en större order. Ett samordningsorgan för export av de svenska trävaruprodukterna är angeläget. I detta betänkande behandlas också några andra motioner från vpk. I en tas frågan om en omfördelning av kostnader för transport av massaved upp. Det är främst i Norrlands inland som sådana åtgärder är angelägna. Nu säger utskottet att det inte ankommer på regering och riksdag att utreda och ta ställning i frågor av denna art. Och det är väl möjligt att åtgärder av denna art kan vara förenade med vissa problem. Men lika väl som det har varit möjligt med subventioner i form av transportstöd, borde det vara möjligt att utreda andra tänkbara åtgärder, och då med en inriktan att främja energisnåla transportsätt. Där bör också ingå en utveckling av terminalteknik i syfte att bättre tillvarata annars ofta outnyttjat vedavfall för energiändamål. Med vetskap om vilket problem som transportkostnaderna i vissa regioner i dag utgör, bör nya former av åtgärder kunna övervägas på detta område. I en annan motion efterlyser vi åtgärder mot onödig blekning av pappersprodukter. Här blir det också frågan om statliga styråtgärder, som skulle främja en produktion av dessa produkter. Det måste ju vara ett samhällsintresse att man undviker en onödig blekning, eftersom detta skulle innebära en bättre hushållning av råvara, en minskad energiåtgång och mindre miljöförstöring. Visserligen har en del initiativ tagits för att införa oblekta förpackningar, men utvecklingen går för sakta. Flera initiativ och åtgärder krävs för att främja en framväxande marknad för oblekta pappersprodukter. I detta sammanhang finns det anledning att åter hänvisa till den debatt som föregick folkomröstningen om kärnkraft. Där lovades från linje 2:s sida att alla åtgärder skulle vidtas för att spara energi. Här finns en åtgärd som kan vidtas. Men det är väl kanske även här på det sättet att löftena har glömts. I detta betänkande behandlas också en centermotion angående blekning. I denna motion tycker man att tiden är mogen för ett initiativ från riksdagens sida. Detta vill vi instämma i. Herr talman! Svensk skogsnärings framtid har under de senaste åren diskuterats och utretts intensivt. Därtill har regeringen fått göra uppmärksammade brandkårsutryckningar för att i sista stund rädda fabriker från konkurs. Regeringens planlöshet och oförmåga att överblicka skogsindustrins problem i sin helhet innebär ett hot mot alla dem som på något sätt är beroende av branschens utveckling för sitt uppehälle. Vi vill därför understryka kravet på att regeringen snarast inför riksdagen presenterar en nationell utvecklingsplan för skogsindustrin i sin helhet. En ökad vidareförädling måste vara en huvudlinje inom skogsindustrin under 1980-talet. I detta måste även ingå en satsning på utvecklingen av träkemiska produkter. Dessa skulle på sikt kunna bli en del av vår export. För att detta skall uppnås måste medvetna åtgärder vidtas. Vi har i våra motioner föreslagit en del tänkbara sådana, men regeringen är naturligtvis oförhindrad att komma med andra förslag. Det är hög tid att något händer. Det som nu sker, en planlös utslagning av fabriker i regioner där alternativ sysselsättning saknas, kan inte accepteras.